Herr talman! Jag vet inte vad som har tagit åt herr Svensson i Malmö. I sitt tidigare inlägg sade han ju klart och tydligt att vi skulle vara domare i det här fallet. Nu går han upp i talarstolen och säger indignerat att det är fruktansvärt att herr Johansson i Malmö inte nu vill vara försvarsadvokat. Jag tycker nog att det är dags för herr Svensson att bestämma sig vilken roll han vill att jag skall spela, om jag nu skall vara domare eller försvarsadvokat. Jag har sagt klart och tydligt i mina inlägg att jag vägrar att vara med i någon lek om domare och försvarsadvokat, och det står jag fast vid. Sedan kan det ju också ha sitt speciella intresse att herr Svensson tydligen själv upptäckte att han hade varit oförskämd inte bara mot mig utan också mot utskottets övriga ledamöter. Jag tror att det är första gången som åtminstone jag har hört i en debatt här i kammaren att herr Svensson verkligen har erkänt detta — och det är jag honom ytterst tacksam för.
Herr talman! Partibossen fortsätter sin klassiska taktik att inte tala om sakfrågan utan att tala om sin egen ära, andras ära och andras oförskämdhet. Säg nu äntligen klart: Har herr Johansson i Malmö läst handlingarna i målet, och anser han sig kunna döma? Eller har han inte läst handlingarna i målet? Minns han direkt ur huvudet detta omfattande material? Och tycker han att det var ett material som var starkt nog för att motivera en utvisning enligt lagen? För att kunna göra en sådan bedömning måste man faktiskt läsa materialet. För det är ju ett omfattande material, det vet både herr Johansson och jag, det behöver vi inte hyckla med. Det handlar om ett flertal polispromemorior och ett flertal förhörsprotokoll. Herr Johansson måste veta att det är ganska många sidor det gäller, och det minns man inte så noga om man bara har fått det uppläst för sig. Var det så, herr Johansson, att ni bara fick det uppläst för er och att ni efter denna uppläsning fann att allt var gott och att man kunde godkänna det?

Herr talman! I oktober månad i fjol började rykten spridas om att säkerhetspolisen skulle — genom särskilda personer — spionera på de anställda vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg. Detta föranledde ett uttalande från justitieministern, som sedan kompletterade detta uttalande. Därav framkom att uppgifterna blev liksom litet motstridiga. Detta föranledde i sin tur ett sammanträde i kanslihuset den 27 oktober, då justitieministern erhöll informationer av rikspolischefen och chefen för säkerhetspolisen. Någon tid därefter sände han till Göteborg som sina informatörer två personer, dels säkerhetspolisens chef, dels sin egen pressekreterare i departementet. Dessa två herrar upprättade en promemoria, som utskottet inte har fått del av, låt vara att den upplästs i tillämpliga delar för utskottet. Denna promemoria och hemlighållandet av den för utskottet skall jag inte här närmare ingå på — det kommer följande talare att göra. Jag skall i stället ta upp frågan om den utredning som herr Geijer lät verkställa. Det var alltså säkerhetspolisens chef som för herr Geijers räkning sattes att utreda frågan om säkerhetspolisens delaktighet i de påstådda förehavandena. Vid sin sida fick han herr Geijers egen publicrelationman, herr Geijers egen pressman. Men hade det inte varit naturligare att re geringen — observera: regeringen — hade uppdragit åt det ansvariga ämbetsverkets chef, chefen för rikspolisstyrelsen, att inkomma med den utredning varav behov förelåg? Det ville inte herr Geijer. Varför inte? Så brukar det ju gå till när man upptäcker något som förekommer eller uppges ha förekommit i ett ämbetsverk. Herr Johansson i Trollhättan, ordförande i utskottet, sade tidigare i dag att PR-chefen icke hade lagt sig i säkerhetspolisens operativa uppgifter. Nej, det har inte påståtts i derra fall. Men herr Geijers förfarande är över huvud taget anmärkningsvärt. Det har karakteriserats som en sorts ministerstyre, och jag har ingenting emot det uttrycket. Herr Geijer har valt en väg som inte var den naturliga. Han har valt den väg som i själva verket framstår som ganska onaturlig, nämligen att chefen för avdelningen inom verket själv skall vara med och utreda vad som har förevarit under hans chefskap. Och som biträde har han alltså justitieministerns egen förtrogne och, kan jag även säga, reklamchef. Kanske är diskussionen om Göteborg inte slutförd. Här föreligger nu två JO-uttalanden. De rör inte regeringens verksamhet. Låt mig i alla fall få uttala den förhoppningen att det ansvariga ämbetsverket endera dagen skall få möjlighet att och ta tillfället i akt att göra den utredning som i dag ännu inte har kommit till stånd och som kan komplettera det material som nu föreligger. Jag yrkar bifall till reservationen 12.

Herr talman! Säkerhetspolisens verksamhet vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg har väckt stor uppmärksamhet. Justitieombudsmannens nyligen avlämnade utredning visar att en tjänsteman, tillhörig det socialdemokratiska partiet, från årsskiftet 1974-1975 erhöll anställning vid ett ekonomiskt utredningsprojekt på sjukvårdsstyrelsen som var avsett att vara en täckmantel för vederbörandes egentliga verksamhet: säkerhetstjänsten. Denne tjänsteman kontaktades en och en halv månad senare av säpo och erhöll då i uppdrag att för säpos räkning kartlägga vissa anställda vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Den socialdemokratiske vice ordföranden i Göteborgs sjukvårdsstyrelse, som tidigare varit kontaktman åt säpo, var den som ursprungligen tog initiativet till anställningen av tjänstemannen och som gav honom hans första uppdrag. Detta skedde utan att information lämnades vare sig till ordföranden i sjukvårdsstyrelsen eller till sjukvårdsdirektören. JO anser sig inte kunna utesluta att också andra motiv än säkerhetsskäl härvidlag bestämt vice ordförandens agerande. Men JO, som har att begränsa sin tillsyn till offentliga myndigheter, har naturligen inte kunnat gå vidare. Den här frågan reser många frågetecken. Varför tog man inte kontakt med sjukvårdsstyrelsens ordförande? Var det för att ordföranden inte var socialdemokrat? Varför nyanställde man en person bara för det här med ett annat arbete som täckmantel? Varför kunde man inte ha som kontaktman tagit någon av de många tjänstemän som redan fanns vid sjukvårdsförvaltningen? Varför väntade man med att ge säkerhetsuppgifter till vederbörande i ungefär två månader efter anställningen? Herr talman! Det finns alltså många obesvarade frågor i detta ärende. En del av frågetecknen skulle kanske kunna rätas ut, om man fick lov att ta del av den promemoria i ärendet som upprättats av avdelningschefen vid säkerhetspolisen Hans Holmér och pressekreteraren vid justitiedepartementet Ebbe Carlsson. När denna fråga togs upp i konstitutionsutskottet efterlyste jag den promemorian. Vad inträffade då? Jo, konstitutionsutskottets socialdemokratiska majoritet avslog med ordförandens utslagsröst yrkandet om att utskottet skulle få se denna handling. Det betydde att utskottsmajoriteten därigenom förhindrade en ordentlig granskning av denna fråga och av vad regeringen har gjort i detta omdiskuterade ärende. Allmänt sett tycker jag det är betänkligt att socialdemokraterna på detta sätt vill använda sin maktställning till att hindra parlamentarisk insyn i den socialdemokratiska regeringens förehavanden. Det är betänkligt också därför att flertalet av de personer som har agerat i säpoaffären i Göteborg är socialdemokrater. Jag har vid ett par tillfällen ställt krav på att socialdemokratiska partiet skulle lämna ett klart besked om sin roll i säkerhetsaffären vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg, men något sådant besked har inte givits. I stället har man valt att med alla medel så långt möjligt hemligstämpla hela affären. Jag ställer nu frågan: Vad är det i denna promemoria som ni är rädda för att visa för konstitutionsutskottets ledamöter, som ju har tystnadsplikt? Vad är det ni försöker dölja? Säkerhetspolisens verksamhet skall kontrolleras av ansvariga parlamentariker, och så sker också i rikspolisstyrelsen. Men även regeringens handläggning av säkerhetspolisärendena måste i någon form kunna granskas. Om inte konstitutionsutskottet får göra denna granskning, vem kan då göra den? Vad blir det av den parlamentariska kontrollen, om majoriteten i det granskande utskottet genom omröstning hindrar granskning av vissa handlingar? I socialdemokratisk teori tillerkänns alltid parlamentet tre funktioner: en lagstiftande, en anslagsbeviljande och en kontrollerande. Socialdemokraternas handlande i konstitutionsutskottet har i detta fall satt riksdagens kontrollfunktion ur spel. Detta har naturligtvis också lett till att vi i utskottet inte har kunnat komma fram till någon säker slutsats rörande justitieministerns agerande. Jag har därför litet svårt att förstå den kommunistiska reservationen, där man utan att ha fått se handlingarna med rätt stor tvärsäkerhet uttalar kritik mot justitieministern. Jag skulle kunna stanna här, herr talman, men jag vill också ställa en fråga till moderaternas talesman. När detta ärende avgjordes i konstitutionsutskottet röstade sju ledamöter för att promemorian skulle lämnas ut till utskottets ledamöter. Det var fyra centerpartister, en moderat, en kommunist och en folkpartist. Sju socialdemokrater röstade emot, och med ordförandens utslagsröst avslogs alltså yrkandet. Men var fanns då den femtonde utskottsledamoten? Det var en moderat ledamot, och vi utgick väl från att det var rent slarv som gjorde att han inte hade infunnit sig. Men efter att ha läst vad riksdagsman Anders Björck skrev i Göteborgs-Tidningen den 8 april har jag anledning att till moderaternas företrädare ställa frågan: Var ni avsiktligt borta? Var det för att försäkra er om att den omstridda handlingen inte utlämnades som ni höll en av platserna tom? Ni uppnådde då måhända det avsedda resultatet, men all kritik kom att riktas mot socialdemokraterna. Jag tycker att moderata samlingspartiets representant i den här debatten måste ge ett svar på den frågan.
Herr talman! Jag skall genast söka besvara frågan. Svaret på frågan har herr Molin själv angivit. Herr Björck i Nässjö var borta. Jag var också borta. Jag kan inte bidra till historieskrivningen mer än så. Jag vill även säga att den materiella skadan av att en stol stått tom förefaller vara ganska ringa, eftersom vi har kommit fram till en reservation som är gemensam för de tre oppositionspartierna. Vi har också fått en del av promemorian uppläst för oss. Men jag håller med herr Molin om att det hade varit mycket bättre om vi från början fått ett beslut om att hela promemorian var tillgänglig för oss i utskottet. Genom min anslutning till reservation 12 har jag givit till känna vad jag tänker i frågan.
Herr talman! Skadan av att en utskottstol, en av moderaternas, stod tom bestod ju i att utskottets ledamöter inte fick se den begärda promemorian. Jag förstår att herr Hernelius och jag är ense om att detta var beklagligt. Jag nöjer mig med det besked jag nu fått från herr Hernelius.

Herr talman! Raden av skandaler där säkerhetstjänsten är inblandad börjar bli lång. IB-affären, värnpliktsriksdagen, telefonavlyssningen är några exempel. Aktuell i raden är säpoverksamheten vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg. Det är uppenbart att säpo och andra organ opererar på ett sätt som gör skärpt kontroll av verksamheten nödvändig. Säpoverksamheten vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg har av vpk anmälts som granskningsärende i konstitutionsutskottets granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Är detta en konstitutionsutskottets angelägenhet och en fråga som rör statsrådens tjänsteutövning? Jag vill besvara den frågan med ja. Ett statsråd som är departementschef har ett särskilt ansvar för frågor som uppkommer inom de verksamhetsområden som faller under hans departement. Polisverksamheten, inklusive säpos verksamhet, tillhör justitieministerns verksamhetsområde. Av betydelse för granskningen av justitieministerns handläggning av den aktuella frågan är också att en departementschef har särskild skyldighet att hålla sig informerad om vad som förekommer inom departementets verksamhetsområde. I detta avseende har allvarliga brister förekommit. För att bedöma den konstitutionella sidan av saken är det nödvändigt att allmänt beröra händelseförloppet i fråga om säpos verksamhet vid sjukvårdsförvaltningen, även om dessa frågor återkommer när så småningom JO:s utredning skall redovisas för riksdagen. Denna utredning, som nyligen framlagts, lämnar fortfarande en rad frågor obesvarade. De inblandade kan inte ens enas om vilka uppgifter som den ene eller andre känt till. Den benägenhet till minnesförlust som tillskrivs en befattningshavare vid säpo tycks ha drabbat flera av de inblandade. Efter att motsägelsefulla uppgifter redovisats sida upp och sida ner kan man knappast komma till annan slutsats än att någon ljuger i säpoaffären i Göteborg. Farhågorna för att åsiktsregistrering förekommit har inte undanröjts utan i stället ökat. Metoden att anlita kontaktmän på arbetsplatserna godtas också i rapporten. Det är inte min avsikt att företa en fullständig genomgång av händelseförloppet i denna märkliga affär. Jag vill dock peka på några omständigheter som kan vara av betydelse för den konstitutionella bedömningen av frågan. Redan den omständigheten att justitieministern den 27 oktober 1975 förnekade att säpo hade med affären att göra men den 30 oktober bekräftade att säpo var inblandad är minst sagt anmärkningsvärd. Vid det första tillfället kritiserade justitieministern tidningen Aftonbladet och frågade: ”Vad är det tidningen vill åt? Vad i Herrans namn väntar man sig att hitta på en sjukvårdsförvaltning som kan intressera säpo?” I ett pressmeddelande den 30 oktober däremot framkom säpos intresse i justitieministerns redogörelse för att sjukvårdsförvaltningen rekryterat pol. mag. Lindqvist, som det hette, ”i syfte att denne skulle hjälpa säkerhetspolisen med att skaffa vissa uppgifter.” Detta tyder knappast på att departementschefens skyldighet att hålla sig informerad om vad som förekommer inom verksamhetsområdet uppfylls. Snarare måste man dra slutsatsen att justitieministern av någon anledning felinformerats. Bakom anställningen av en person med uppgift att hjälpa säkerhetspolisen att skaffa vissa uppgifter finns hela den motsägelsefulla härvan. Ibland har hävdats att sjukvårdsförvaltningen tagit initiativet, ibland att säpo gjort det. Där finns uppgifterna om sabotage bakom driftstörningar, som senare visat sig vara grundlösa misstankar. Där finns den socialdemokratiske sjukvårdspolitikern Leif Andersson, som dels rekommenderat anställningen, dels ansetts ha särskilda egenskaper på grund av sina tidigare kontakter med säpo under sin ombudsmannatid. Där finns uppgifterna om att agenten fått vissa namn av säkerhetspolisen, men att han också lämnat ytterligare namn till polisen, vilka denna dock redan hade intresserat sig för. Vad gör då justitieministern när han upptäcker att säpo uppenbarligen varit inblandad i affären? Han låter företa en utredning. Den ene utredningsmannen är hans pressekreterare Ebbe Carlsson och den andre är säpochefen Hans Holmér! Säpo lämnar uppenbarligen felaktiga uppgifter om sin roll — säpos roll utreds av säpochefen! Detta är verkligen anmärkningsvärt. Utredningen hemligstämplas också. Det var sannerligen ingen lätt uppgift för konstitutionsutskottet att komma till botten i detta ärende. Redan på ett tidigt skede aktualiserade jag i utskottet att vi borde få ta del av den hemligstämplade utredningen. Konstitutionsutskottet brukar ju kunna få ta del av material som behövs för att granska en fråga. Här borde det ligga i allas intresse att få fram alla fakta. Det borde inte minst ligga i socialdemokraternas intresse eftersom uppgifter förekommit att verksamheten vid sjukvårdsförvaltningen var sammankopplad med det socialdemokratiska partiet. Men socialdemokraterna i utskottet var inte alls intresserade av att alla papper skulle läggas på bordet. Om man inte ville ha klarhet i frågan, eller om man fruktade de hemligstämplade uppgifterna, tillhör de obesvarade frågorna. Något formellt hinder fanns inte. Herr Johansson i Trollhättan anförde tidigare i debatten i dag att den hemligstämplade promemorian inte innehöll något av betydelse för granskningsarbetet. Vi som inte fått ta del av handlingarna kan ju inte veta om hans bedömning är riktig. Men frågan reser sig onekligen varför inte socialdemokraterna i så fall kunde låta utskottet självt komma till den slutsatsen genom att ta del av promemorian. Genom att vägra ledamöterna att ta del av handlingarna har socialdemokraterna själva gett näring åt misstankarna om att det finns för dem besvärande uppgifter i det hemligstämplade materialet. Allt smussel i en sådan affär leder ofelbart till att misstankarna kvarstår och förstärks. Men hur kan 7 av 15 ledamöter förhindra att begärda handlingar läggs på utskottets bord? Som redan framkommit i debatten stod en moderat ledamots stol tom. Vid lika röstetal fäller ordföranden utslagsrösten, och därför blev det avslag på begäran att handlingarna skulle fram. Det var naturligtvis ingen tillfällighet att en stol stod tom. Moderaten Anders Björck har skroderat om att han motsätter sig att hemliga handlingar redovisas i utskottet när vpk är representerat. Detta, herr talman, måste jag karakterisera som en grov förolämpning mot vänsterpartiet kommunisterna. Den hårda kritik mot socialdemokraterna för att de hindrat en fullständig granskning som också finns i den borgerliga reservationen, till vilken herr Hernelius anslutit sig, måste riktas även mot moderaten Anders Björck. Endast på grund av den tomma moderatstolen kunde en fullständig granskning förhindras. Detta är lika besvärande för moderata samlingspartiet som för socialdemokraterna. De borgerliga partiernas kritik av säpoverksamheten vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg liknar f. ö. berget som födde en råtta. Av allt anmärkningsvärt som framkommit i denna affär får man inte ut något mera än att pressekreteraren i justitiedepartementet deltagit i utredningen och att detta skulle kunna uppfattas som ”inblandning från justitiedepartementets sida i förvaltningsmyndighets, i detta fall säkerhetspolisens, verksamhet”. I stället för att anmärka på förhållandet att säpo tydligen opererat utan att departementschefen varit informerad anmärker man mot att departementet i efterhand söker informera sig. I stället för att anmärka på förhållandet att säpochefen utreder säpos agerande kritiserar man departementets medverkan. I stället för att anmärka på förekomsten av säpoagenter på arbetsplatserna klagar man över att regeringen — alltför senkommet visserligen — blandar sig i säpos verksamhet. Vad beträffar den allvarliga kritik som kan riktas mot säpoverksamheten vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg och justitieministerns handläggning av frågan finner den socialdemokratiska utskottsmajoriteten inte anledning till något kritiskt uttalande. Allt är gott och väl enligt dess uppfattning. I reservationen 13 till utskottets betänkande har jag påtalat att utskottet hindrats att fullt ut genomföra sin grundlagsenliga skyldighet att granska detta ärende genom att alla handlingar inte redovisats. Trots de svårigheter som därigenom skapats att klarlägga justitieministerns roll står det dock klart att han gjort motsägelsefulla uttalanden om vad som förekommit från säkerhetspolisens sida i detta fall. Detta tyder på att informationen till justitieministern varit bristfällig, vilket är betänkligt med hänsyn till det särskilda ansvar som åvilar honom för säkerhetsfrågor. Mot bakgrunden av vad som framkommit angående säkerhetstjänstens roll i andra uppmärksammade fall, exempelvis IB-affären, finns anledning till misstanken att säkerhetspolisen agerat otillbörligt även i detta fall. Det är därför anmärkningsvärt att justitieministern inte vidtagit kraftfullare åtgärder för att bringa klarhet i vad som från säpos sida förekommit vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg. Det bör också ligga i öppen dag att säkerhetspolisens chef inte intar den opartiska roll i sammanhanget som krävs för en undersökning. Kraven, som framförts bl.a. i riksdagen, på en fempartikommission för att utreda vad som förekommit har avvisats av justitieministern. Farhågorna för att en åsiktsregistrering förekommit har icke kunnat skingras. Omständigheterna talar i stället för att det varit fråga om åsiktsregistrering. Ett stort ansvar vilar på justitieministern och regeringen att tillse att säkerhetspolisens verksamhet blir föremål för kontroll i syfte att förhindra sådan verksamhet i framtiden. Vi har, herr talman, från vänsterpartiet kommunisterna kommit fram till att justitieministerns handläggning av säpoverksamheten vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg från konstitutionella grunder uppvisar så allvarliga brister att det föranleder en erinran mot statsrådet Geijer, som anförs i reservationen 13, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har granskat justitieministern när det gäller sjukvårdsärendet, och massmedia har varit välförsedda med felaktiga uppgifter om vad som har hänt i utskottet. Regeringen vägrar konstitutionsutskottet att ta del av handling, meddelas det. Men faktum är att utskottet har fått ta del av alla handlingar som det har begärt av regeringen. Socialdemokraterna vägrar parlamentarisk insyn i regeringens förehavanden, får vi också veta. Men faktum är att justitieministern har varit i utskottet. Han har redogjort för sin befattning med ärendet. Han har svarat på de frågor som utskottsledamöterna velat ställa till honom. KU:s socialdemokrater mörklägger hemlig promemoria, sägs det. Men faktum är att statssekreteraren i justitiedepartementet har varit i utskottet och redogjort för innehållet i promemorian. Han har svarat på alla de frågor som utskottsledamöterna ställt om promemorian. Endast socialdemokrater har kunnat ta del av promemorian, har vi fått höra. Men faktum är att riksdagsledamöter från olika partier har kunnat läsa promemorian hos rikspolisstyrelsen. Faktum är att justitieombudsmannen gått igenom promemorian i samband med sin utredning.

Vad sedan gäller reservationerna är det en frontalkrock mellan vpk:s reservation och de borgerligas reservation. Vpk reserverar sig därför att säkerhetspolisens chef fått vara med och ta fram promemorian. De borgerliga reserverar sig därför att säkerhetspolisens chef inte ensam fått ta fram promemorian. Enligt vpk hade det varit bra om pressekreteraren hade gjort jobbet till hundra procent. Enligt de borgerliga hade det varit bra om pressekreteraren inte alls hade varit med. Nu säger vpk: ”Säpo bör inte utreda sig självt.” Det kan jag hålla med om. Skall man noggrant utreda om en myndighet hållit sig inom gällande föreskrifter, bör denna utredning göras av någon utanför myndigheten. Det är också vad som har skett i det här fallet. JO har prövat frågan om åsiktsregistrering, och han har kommit till ett entydigt resultat. Men i det fall som vi haft uppe i utskottet gällde det ju inte att man genom promemorian skulle utreda säpo, utan det gällde att snabbt få information om vad som hade hänt. Vad är det då i och för sig för fel att man vänder sig till den berörda myndigheten? Vad är det för fel att den myndighet som har ansvar för området får tala om vad den har att meddela? Så länge man redovisar varifrån uppgifterna kommer kan det väl inte vara fel att göra på det sättet? Normalt tillgår det ju så att om ett statsråd vill förbereda ett interpellationssvar så vänder han sig till socialstyrelsen, när det gäller en fråga som socialstyrelsen handlägger. Han vänder sig till naturvårdsverket när det gäller någonting som ligger under den myndigheten osv. Det är en helt annan sak om det är fråga om en mer genomgripande utredning som gäller gränsdragning mellan myndigheter eller kritisk granskning av myndigheter — det skall naturligtvis ligga utanför myndigheten. Vad kan man då säga om de borgerligas uppfattning att pressekretararen inte alls hade med det här att göra? Ja, utskottets ordförande har redan framhållit att man i och för sig kan samla in uppgifter till interpellationssvar på många sätt. I detta fall var det en fråga av stort allmänt intresse och det gällde att snabbt få in upplysningar. En pressekreterare har ett speciellt ansvar för att informera press och allmänhet. Man bedömde det helt enkelt som praktiskt att han var med på platsen och fick upplysningar. När man talar om ministerstyre är det ofrånkomligt att man gör en grundläggande distinktion. Här var det inte fråga om att pressekreteraren skulle lägga sig i säkerhetspolisens operativa verksamhet. Det gällde att samla in fakta och göra det snabbt. Sedan till frågan om utskottet och promemorian. Det har varit ganska påfrestande att möta dessa anklagelser om mörkläggning, att socialdemokraterna vägrar parlamentarisk insyn, dessa misstänkliggöranden för att dölja skumraskaffärer och allt vad det är fråga om. Hör ni inte själva på borgerligt håll hur falskt det skorrar, när ni med darr på rösten frågar vilka skumma saker som socialdemokraterna i konstitutionsutskottet vill dölja? De borgerliga partierna har ju haft representanter som läst promemorian. I rikspolisstyrelsen har de borgerliga partiernas riksdagsmän på ett mycket tidigt stadium kunnat läsa promemorian i dess helhet. Jag förmodar att de också har gjort det. I så fall är det utmärkt. De bör göra det med hänsyn till de speciella uppgifter och den särskilda kontrollfunktion som vilar på parlamentarikerna i rikspolisstyrelsen. Men vilken är konstitutionsutskottets kontrollfunktion? Inte är det att granska sjukvårdsstyrelsen i Göteborg. Det gör kommunfullmäktige och justitieombudsmannen. Inte är det att granska säkerhetspolisen. Det gör justitieombudsmannen och parlamentarikerna i rikspolisstyrelsen. Än mindre är konstitutionsutskottets uppgift att granska det eventuella spaningsmaterial som säkerhetspolisen kan samla in i olika sammanhang. Herr Jonnergård förebrådde vpk för att partiet gick in på sådant som inte har med den konstitutionella granskningen att göra. Jag kan på den punkten hålla med herr Jonnergård. Men det hade varit i sin ordning om herr Jonnergård hade riktat sitt förebrående finger även mot herr Molin i folkpartiet. Herr Molin ville nämligen göra stort nummer av att det i sjukvårdsaffären skulle finnas frågetecken som inte är uträtade. Men inte ett enda av de frågetecken som herr Molin förde fram gällde någon konstitutionell fråga. Det gällde sjukvårdsstyrelsen och hur säkerhetspolisen var inblandad. Där fanns inga konstitutionella frågeställningar. Konstitutionsutskottets uppgift är att granska statsrådens tjänsteutövning. Konstitutionsutskottets granskning har beträffande justitieministern visat att han förvisso inte varit verksam på sjukvårdsstyrelsen, inte varit inblandad i säkerhetspolisens kontakter med sjukvårdsstyrelsen och över huvud taget inte varit informerad om denna affär, förrän den kom i tidningarna i oktober. Inom parentes kan jag säga till herr Berndtson att här har vi också bakgrunden till den uppgift som justitieministern i första omgången lämnade till tidningarna. Den uppgiften var i sin tur grundad på en tidningsuppgift som gällde säkerhetspolisens chef, och justitieministern har själv inför utskottet redogjort för omständigheterna när han sent på kvällen blev uppringd av en journalist som ställde frågor. Han har beklagat sitt svar vid det tillfället, och han har givit klart besked varför det blev som det blev här. En promemoria som handlar om tiden innan statsrådet kom in i bilden, en promemoria som är upprättad av en tjänsteman i justitiedepartementet och säkerhetspolisens chef, på vilket sätt belyser den statsrådet Geijers konstitutionella roll? Finns det någonting i den promemorian av konstitutionell betydelse som inte kommer fram i det öppna materialet? Bertil Fiskesjö kommenterade det här förut, och han ville inte påstå att promemorian har någon konstitutionell betydelse. Han sade bara: Jag vet inte. Nu har regeringsrätten — som ju inte har något direkt med regering att göra — förklarat att promemorian innehåller hemliga uppgifter av mycket känslig natur. Ingen i konstitutionsutskottet har heller velat göra gällande att promemorian bör offentliggöras. Men man bör allmänt vara försiktig med hemligt material. Vetskap om ue konkreta spaningsuppgifterna kan inte ha betydelse för utskottets konstitutionella granskning. Därför sade socialdemokraterna i utskottet: Allright, låt oss få en fyllig redogörelse för den här promemorian. Vi kan gå igenom den och se om någonting är av konstitutionellt intresse. Det kan vi göra utan att vi behöver komma in på de saker som regeringsrätten bedömer vara av mycket känslig natur för rikets säkerhet. Därför har vi haft en muntlig föredragning. Därför har vissa delar av promemorian på begäran av ledamöter lästs upp ordagrant. Utskottets ledamöter har kunnat informera sig om innehållet i promemorian.

Det är en fråga som jag tycker ni borde ställa er, innan ni med indignation i rösten talar om hemlighållande och mörkläggning.
Herr talman! Herr Bergqvist bekräftar en ur konstitutionell synpunkt nog så anmärkningsvärd uppgift — att justitieministern inte var informerad förrän uppgifterna om säpoverksamheten kom ut i pressen. Detta styrker vår konstitutionella kritik och farhågorna för att säpo här har agerat otillbörligt. Vidare säger herr Bergqvist att tidningsrubrikerna har stämt dåligt över ens. Ja, men det gör ju också det som de inblandade i den här affären har att berätta! Det tycker jag att JO-rapporten tydligt visar. Jag anser det också något felaktigt att försöka framställa det som om utredningen hade kommit till därför att justitieministern skulle besvara en fråga här i riksdagen. Om det då framkom sådana märkliga omständigheter att man fann skäl att hemligstämpla materialet kan man inte göra den begränsningen att rapporten bara skulle vara underlag för ett interpellationssvar. Förklaringen till att vpk och de borgerliga har kritiserat justitieministern från olika utgångspunkter, vilket såväl utskottets ordförande som herr Bergqvist noterar som anmärkningsvärt, är inte märkvärdigare än denna: De borgerliga är inte beredda att gå till angrepp mot den borgerliga statsapparatens yttringar när dessa riktar sig mot vänster. Det har vi än en gång fått belägg på. Sedan säger herr Bergqvist att vpk egentligen har begärt att justitiedepartementets pressekreterare ensam skulle företa utredningen. Har inte herr Bergqvist upptäckt att vpk krävt en fempartikommission för en verklig utredning av vad som skett i Göteborg? Det är något mer än om en eller två personer gör en utredning! Vad vi har kritiserat är det förhållandet att säpochefen har fått utreda säpos egen verksamhet. Låt mig också, herr talman, säga till herr Jonnergård: Om det finns dramatik i den här affären söker man från borgerligt håll vända på fakta. För vad innehåller den borgerliga reservationen? Jo, kritik för ministerstyre, när det i själva verket handlar om släpphänthet hos justitieministern i fråga om säpos verksamhet!

Herr talman! Herr Bergqvist fortsätter att med alla till buds stående medel slå ifrån sig i den här frågan. Han försvarar att socialdemokraterna i konstitutionsutskottet skall bestämma hur den parlamentariska insynen och den parlamentariska granskningen av den socialdemokratiska regeringen skall gå till — även i ett ärende där socialdemokrater har varit huvudagerande. Det har förhindrat konstitutionsutskottet att uppfylla sin grundlagsenliga granskningsskyldighet i ett ärende där regeringen har agerat. Jag tycker, som jag sade i mitt första anförande, att det är betänkligt att socialdemokraterna använder sin maktställning på det här sättet. Ett av de många argument som herr Bergqvist använde var ovanligt avslöjande. Han sade att riksdagsmännen i rikspolisstyrelsen ju får läsa promemorian. Herr Bergqvist tycker alltså att riksdagsmännen i rikspolisstyrelsen skall få läsa promemorian medan riksdagsmännen i konstitutionsutskottet inte skall få göra det. Det var avslöjande.

Herr talman! Herr Berndtson ger uttryck för farhågor att säkerhetspolisen agerat otillbörligt och säger, att det är det som ligger till grund för vpk:s angrepp på justitieministern. Man säger i vpk:s reservation: ”Av de uppgifter som lämnats tyder dock mycket på att det kan ha förekommit åsiktsregistrering vid sjukhusförvaltningen i Göteborg.” Det heter vidare: ”Enligt utskottet” — alltså enligt vpk:s uppfattning — ”är det även av stort intresse att avvakta resultatet av den pågående JO utredningen angående säkerhetspolisens agerande i Göteborg.” Nu har den utredningen framlagts. Justitieombudsmannen säger att han har gått igenom det centrala och det lokala material som har registrerats och övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömningen. Han kommer fram till att han är förvissad om att det icke skett åsiktsregistrering i samband med Lindqvists verksamhet. Det är alltså ett klart och entydigt resultat av den granskningen. Jag kan förstå herr Berndtson om han inte är nöjd med JO:s utredning därför att den stämmer så dåligt överens med vad ni säger i den kommunistiska reservationen, men så kan det ibland bli. Till herr Jonnergård vill jag säga att min uppfattning om den här promemorian och dess konstitutionella betydelse har blivit mycket klar efter genomgången i utskottet. Den innehåller enligt min mening ingenting som påverkar den konstitutionella bedömningen. Herr Jonnergårds argumentering går ut på att vi inte så säkert vet hur det förhåller sig — det kanske inte var så illa, men vi borde ha haft denna promemoria, då skulle vi veta hur det var. Jag vill ändå komma tillbaka till att det hade varit möjligt att ställa fler frågor. Det hade gått att få mera uppläst, om ni hade velat. Jag tillhörde dem som lyssnade och deltog vid detta tillfälle, men min bestämda uppfattning var att det egentligen inte framkom något behov av att ställa ytterligare frågor. Om ni nu känner ett sådant behov fråga man sig bara: Varför kändes det inte när det begav sig? Jag har litet illa berörts av herr Molins sätt att argumentera i denna fråga. Jag känner honom från andra sammanhang som en människa som kämpar i politiken med rätt blanka vapen. Jag har många års erfarenhet av Molins debatterande i olika sammanhang, och han har satt sakligheten främst i de allra flesta fall. Men nu upplever jag ett misstänkliggörande som är ganska beklämmande. Hur skulle herr Molins konspirationsteori kunna gå ihop? Vi socialdemokrater i konstitutionsutskottet skulle vara rädda för att promemorian innehåller någonting som skadar oss och skulle därför lägga locket på. Men samtidigt vet ju alla att herr Molins partivän i rikspolisstyrelsen har läst promemorian. Vad är det då för mening för oss att försöka med hemlighetsmakeri? Det skulle på sätt och vis varit skönt att gå fram direkt. Men jag vill påpeka att vi inte har kunnat undgå att ta intryck av vad regeringsrätten sagt om promemorian: ”Promemorian och de handlingar som ligger till grund för promemorian har ansetts utgöra sådana handlingar rörande polismyndighets verksamhet till förekommande eller beivrande av brott som omnämns i 10§ sekretesslagen. Ett utlämnande av handlingarna skulle kunna skada pågående brottmålsutredning och vara menligt för enskilda personer. Ett avsnitt av utredningen innehåller därjämte vissa uppgifter av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.” Detta har gjort att vi helt enkelt sagt oss att vi skall vara varsamma med hemliga uppgifter som inte har med den konstitutionella granskningen att göra. Det är den bedömningen som ligger bakom. Hur kan det då komma sig att jag hälsar med tillfredsställelse att folkpartiets representant i rikspolisstyrelsen har fått läsa promemorian i dess helhet? Det har helt enkelt att göra med att rikspolisstyrelsens parlamentariker just har till uppgift att kontrollera sådana här saker och hålla tummen på ögat när det gäller säkerhetspolisens verksamhet, så att det inte sker något otillbörligt. Därför är det där denna promemoria och dessa fakta skall studeras med utgångspunkt i de uppgifter som det kontrollorganet har. Vi har studerat promemorian med utgångspunkt i de kontrolluppgifter som konstitutionsutskottet har.
Herr talman! Herr Bergqvist har själv bekräftat att justitieministern inte visste något om säpos verksamhet förrän uppgifterna kom ut i pressen. Hur, herr Bergqvist, stämmer det med att en departementschef har särskild skyldighet att hålla sig informerad om vad som förekommer inom departementets verksamhetsområde? Detta förhållande är tillräcklig grund för vpk:s ställningstagande i frågan. Herr Bergqvist säger att vi har fått JO-rapporten. Vi får naturligtvis återkomma till den i vanlig ordning. Men jag måste säga att inte lugnar den dem som är oroliga för att något otillbörligt har förekommit. Herr Bergqvist kan själv läsa i rapporten. Jag har den här, och det är frestande att till protokollet läsa in alla motsägelser som finns. Men jag tycker att det skulle föra väl långt. Rapporten visar att det är en nära nog omöjlig uppgift att få någon klarhet i frågan. Någon vill minnas, någon kommer i vart fall ihåg, någon annan säger att han inte kan gå i god för hur han uttryckte sig, någons uppgifter gäller såvitt han kan erinra sig, någon har blivit mycket osäker på hur han uttryckte sig i fråga om säkerhetspolisen, osv. Det finns mycket som är oklart i denna affär alltjämt.

Herr talman! Jag vill ännu en gång påminna om att i detta ärende har JO sagt att man inte kan utesluta att andra motiv än säkerhetsskäl har varit vägledande för agerandet från socialdemokratisk sida. I det läget har vi, i det utskott som har till uppgift att granska regeringens handlingar, begärt att få se en hemlig promemoria under tystnadsplikt. Då säger herr Bergqvist att min partikollega i rikspolisstyrelsen får se denna handling. Men, säger herr Bergqvist vidare, eftersom handlingen innehåller för rikets säkerhet känsliga punkter får jag inte se den. Efter det inlägget är debatten med herr Bergqvist för min del avslutad i detta ärende.
Herr talman! Herr Berndtson sade att jag skulle ha sagt att justitieministern inte visste någonting om säpos verksamhet. Herr Berndtson formulerade sig så i varje fall. Självfallet följer justitieministern säkerhetspolisens verksamhet. Han gör stickprovskontroller och engagerar sig över huvud taget en hel del. Men man kan inte begära att en justitieminister dagligen skall följa säkerhetspolisens verksamhet i alla dess delar och att han till varje pris skall känna till det som har pågått i detta sammanhang. Jag tycker inte att man utan vidare kan säga att justitieministern har misskött sig bara för att han inte regelbundet följer verksamheten i olika delar av landet. Sedan är det uppenbarligen så, herr Berndtson, att justitieombudsmannen har kommit till en annan slutsats än vad vpk har gjort i sin reservation. Det borde ju vara litet besvärande, och jag tycker att det vore naturligt om herr Berndtson försökte reda upp den motsättningen och inte bara låtsas som om den inte existerade. Till herr Jonnergård vill jag säga att mycket av hans resonemang har bestått i att framhålla att hade han vetat litet mer så hade han kanske sagt att det här var ingenting. Möjligheten fanns ändå. Vi hade kunnat fortsätta — en timme, två timmar osv. — och i detalj gå igenom innehållet i promemorian. Men de frågor som nu föranleder herr Jonnergårds frågetecken ställdes inte vid det tillfället. Jag förstår inte riktigt herr Molin. Han vill göra ett indignationsnummer av detta hela tiden. Jag talade ju mycket klart om att parlamentarikerna i rikspolisstyrelsen har till speciell uppgift att granska säkerhetspolisen. I denna promemoria fanns det vissa uppgifter som hade betydelse för den granskningen. Alltså skall de ta del av dem som underlag för sin verksamhet. Men konstitutionsutskottet har inte att granska säkerhetspolisen och de speciella uppgifter som gäller säkerhetspolisen är därför inte av samma intresse för ett utskott som skall granska justitieministerns tjänsteutövning. Jag vill vädja till herr Molin att han som statsvetare äntligen gör den distinktionen.
Herr talman! Att jag inte har diskuterat JO-rapporten i detalj beror på att vi i dag diskuterar regeringens handläggning av frågan och att vi återkommer till JO-rapporten. Men när herr Bergqvist påstår att jag låtsas som om den inte funnes, då måtte han inte ha hört på mitt första inlägg. Jag var ju en av dem som verkligen tog upp frågan om vad den här rapporten pekar på. Sedan har jag naturligtvis inte sagt att justitieministern inte vet något om säpos verksamhet över huvud taget. Vi diskuterar ju i dag ett konkret fall — säpos verksamhet vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg — och det trodde jag att herr Bergqvist kunde uppfatta av mitt resonemang. Men jag vill peka på att en departementschef har särskild skyldighet att hålla sig informerad om vad som förekommer inom departementets verksamhetsområde, och att detta naturligtvis också förutsätter att departementschefen erhåller erforderlig information från olika organ som är honom underställda. Där har det uppenbarligen varit så att säpo agerat på ett sätt som icke justitieministern har vetat om. Annars kunde han ju inte ha gett detta svar den 27 oktober, att säpo icke hade med frågan att göra. Jag tycker inte man kan föra ned denna fråga till något så obetydligt som ungefär dagliga rutinärenden hos säkerhetspolisen. Det är en synnerligen anmärkningsvärd verksamhet som har förekommit inom sjukvårdsförvaltningen i Göteborg — det borde herr Bergqvist ha klart för sig — och därför måste frågan också granskas speciellt som ett mycket viktigt och allvarligt problem.

Herr talman! När det gäller frågan om ordförandens utslagsröst har jag endast noterat den i samband med en moderatledamots märkliga agerande. Därför har jag ingen anledning att ta upp någon polemik med herr Johansson i Trollhättan på den punkten. Däremot är det, tycker jag, inte så litet advokatyr att ifrågasätta om den hemliga promemorian hör till granskningsmaterialet, bara därför att det inte är fråga om ett regeringsärende. Ni kan ändå inte förneka att promemorian ligger till grund för justitieministerns ställningstagande i denna affär. Då är den också av betydelse för utskottets granskning av justitieministerns verksamhet i detta ärende.

Herr talman! Konstitutionsutskottets ordförande sade att vad som hände i konstitutionsutskottet inte står i strid med grundlagen. Det är möjligt. Grundlagen har inte förutsett den här situationen. Ingen har förutsett att socialdemokraterna i konstitutionsutskottet skulle stoppa en handling som oppositionen anser sig behöva för sin grundlagsenliga granskning. Ingen har förutsett det, och det har aldrig hänt förut. Man har inte räknat med att det är socialdemokraterna som skall bestämma vad som är en regeringshandling och följaktligen vilka handlingar som skall granskas. Nu har vi av herr Johansson i Trollhättan och herr Bergqvist fått besked om att de är beredda att försvara detta. Ni kallar det för misstänkliggörande när jag riktar frågor till socialdemokraterna i detta ärende. Låt mig då påminna om följande grundläggande fakta. Säpos kontaktman vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg är socialdemokrat. Den person som lämnat uppgifter till kontaktmannen, vice ordföranden i sjukvårdsstyrelsen, är socialdemokrat. Författarna till den hemliga promemorian är socialdemokrater. Det ansvariga statsrådet är socialdemokrat. Den hemligstämplande majoriteten i utskottet är socialdemokrater. Är det då inte naturligt att kravet på ett klart besked riktas till socialdemokraterna?

Herr talman! Det är väl egendomligt, herr Johansson i Trollhättan, att om diskussion uppstår om åtgärder inom säkerhetspolisen så är den som får uppdraget av justitieministern — alltså en regeringshandling — säkerhetspolisens chef, en avdelningschef i rikspolisstyrelsen, jämte justitieministerns egen PR-man.
Herr talman! Låt mig bara ännu en gång slå fast att den socialdemokratiska majoriteten i konstitutionsutskottet gör anspråk på att själv få avgöra vilka handlingar som behöver tas fram vid granskningen av den socialdemokratiska regeringen. Det blir ju innebörden. Om det sattes i system att man genom omröstning bestämde vilka handlingar som skulle tas fram vid dechargegranskningen, är det självklart att denna granskning snabbt skulle bli en parodi.
Herr talman! En sak är väl att höra en chef för ett 'verk, en annan att låta honom verkställa en utredning om verkets agerande i en känslig affär. Sedan är det ändå så att justitieministern grundar sina offentliga uttalanden och sin bedömning av vad som hänt just på denna utredning, som bl.a. säpochefen verkställt.

Herr talman! Det första ärende som jag vill aktualisera i det här sammanhanget är frågan om kollektivanslutningen till politiskt parti. Det är en gammal bekant, och vi skall naturligtvis nu inte diskutera kollektivanslutningen utan den konstitutionella sidan av ärendet, sådant det ter sig nu. Vid två tillfällen har riksdagen gjort uttalanden mot kollektivanslutning till politiskt parti, dels 1973 med 167 röster mot 143, dels 1974 med 141 röster mot 128. Efter det har såväl ordföranden i socialdemokratiska partiet som partiets sekreterare uttalat att man inte tänker ändra inställning i sakfrågan. Justitieministern tolkade i en frågedebatt riksdagens beslut som om riksdagen helt överlämnat till partierna själva att bestämma om de vill fortsätta med kollektivanslutning eller ej. Så var naturligtvis rakt inte förhållandet. Riksdagen uttalade med reservationen 1974 att man av principiella skäl inte kunde acceptera kollektivanslutning till politiskt parti. Ett klart och tydligt fördömande, alltså. Vidare förutsatte riksdagen att en opinionsbildning mot kollektivanslutningen skulle komma i gång. Från partiledningens sida har i vart fall intet sådant skett utan snarare tvärtom.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

Vid behandlingen av propositionen 1975:92 om sänkning av den statliga inkomstskatten beslöt riksdagen att begränsa verkningarna av de höjda taxeringsvärdena på fast egendom genom att lätta på förmögenhetsbeskattningen. Detta skedde genom att en reservation i skatteutskottet vann riksdagens bifall. I denna reservation begärdes att regeringen skulle lägga fram förslag under hösten 1975 om ändringar i kapitalbeskattningslagen för att därmed begränsa skärpningen av förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattningen. Något sådant förslag har emellertid inte lagts av regeringen. Det rimliga i att en höjning av taxeringsvärdena, som i många fall varit synnerligen drastisk, i görligaste mån måste samordnas med en justering av förmögenhetsbeskattningen är självfallet en sak för sig. Den konstitutionella sidan som vi har att ta fasta på i det här ärendet gäller det faktum att regeringen inte följt riksdagens beslut utan självrådigt hänskjutit frågan till 1972 års skatteutredning. För den skull yrkas bifall till reservationen 21. Det sista ärendet jag har att föra fram är ett kyrkoärende. Det finns nämligen också ett sådant anhängiggjort i dechargegranskningen. Det gäller ett förslag om att lagen om gravrätt av 1963 måtte förses med ett tillägg som ger skydd åt kyrkligt invigd begravningsplats. Kyrkomötet yrkade ett sådant tillägg redan när lagen tillkom 1963 och sedan har kyrkomöte efter kyrkomöte beslutat att anhålla om detta tillägg. Så skedde också vid fjolårets kyrkomöte. Motivet för dröjsmålet kan förmodas vara de arbetsgrupper som inrättas och som nu fungerar mellan kyrka och regering i kyrkofrågan. Men motivet är knappast tillräckligt, eftersom man måste ha en lag som ger skydd åt kyrkogård vare sig kyrkan framgent har förbindelse med staten eller ej. Med litet god vilja kunde regeringen mycket väl ha tillgodosett detta kyrkans behov och yrkande. Jag har här inget yrkande, detta är enbart ett särskilt yttrande.

Herr talman! Förra året förekom ett par ärenden där vi — åtminstone från oppositionens sida — vid granskning fann att regeringen inte visat någon större iver att fullgöra riksdagens beslut. I år har vi ett par ärenden där detta förhållande upprepas. Jag finner det ytterst betänkligt att regeringen inte följer vad riksdagen beslutar utan hellre följer en reservation eller en linje som riksdagen inte har godkänt, såvida det inte rör sig om en socialdemokratisk sådan. Typexemplet i år är frågan om tillståndsprövning enligt miljöskydds lagen när det gäller vägar och flygplatser. I december 1974 beställde riksdagen en ändring i miljöskyddslagen så att tillståndsplikt skulle införas beträffande flygplatser och vägar som kan medföra miljöstörningar av väsentlig betydelse. Man ville alltså att en sådan regel skulle införas i naturvårdslagen — detta var riksdagens beslut. Vad har då hänt sedan december 1974? Det är ganska lätt att svara på det: Ingenting.

Jag vet inte om någon sådan utredning ännu har tillsatts, och det spelar heller ingen större roll i det sammanhanget. Riksdagen hade beslutat om en specifik ändring i miljöskyddslagen och beställt ett förslag, och det ansvariga statsrådet buntar ihop det tillsammans med andra allmänna önskemål och hänskjuter frågan till en utredning. Ett sådant förfaringssätt utgör sannerligen inte något gott exempel när det gäller att efterkomma riksdagens beslut.

Herr talman! Den senaste socialdemokratiska partikongressen beslöt att förstatliga läromedel och läkemedel, men regeringen vill tydligen inte uppfylla dessa krav. När det gäller läkemedlen har man tillsatt en delegation, och enligt direktiven för denna är den övergripande målsättningen för delegationens arbete att ”i samhällets regi sammanföra läkemedelsindustrins verksamhet”. I syfte att tillgodose samhällets krav på inflytande skall delegationen ta initiativ till samordning av läkemedelsindustrin i vad avser produktion, forskning och sådan marknadsföring som inte åvilar Apoteksbolaget. Folkpartiets principiella hållning i sakfrågan är att man vill motverka såväl enskild som statlig maktkoncentration. Det centrala problemet är hur vi skall kunna bryta utvecklingen mot maktkoncentration och svällande byråkrati och förena statens växande ansvar med insyn och närdemokrati. Det problemet löser man inte med förstatliganden. Kontrollen inom läkemedelsindustrin är dessutom redan nu noggrann, och den kan göras ännu mer ingående. Vad gäller den konstitutionella delen i detta sammanhang —- och det är ju där vi framfört invändningar och anmärkningar i betänkandet — är det allvarliga att socialdemokraterna inte vill föra en öppen debatt om förstatligandet. Med så långtgående uppgifter som läkemedelsdelegationens hade det ju varit naturligt att i stället först tillsätta en kommitté för att sedan på sedvanligt sätt utreda frågan och remissbehandla betänkandet, varvid en allmän debatt hade möjliggjorts. Enligt utskottsreservanternas uppfattning skulle alltså så långtgående uppgifter som de som läkemedelsindustridelegationen erhållit ha krävt riksdagens godkännande. Därför vill jag yrka bifall till reservationen 19. Att regeringen inte bryr sig om att följa riksdagens beslut har tyvärr blivit allt vanligare. Även under innevarande period har detta, trots det parlamentariska läget, förekommit flera gånger. 1975 års riksdag beslutade under hösten förra året att begära förslag till riksdagen om ändringar i kapitalbeskattningen i syfte att begränsa skärpningen av förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattningen till följd av höjningarna av taxeringsvärdena på fast egendom. Regeringen har emellertid inte gjort någonting med anledning av detta beslut. Finansministern har i stället uttalat att han tänkt ta upp dessa frågor när regeringen tar ställning till förslag som 1972 års skatteutredning kommer att framlägga våren 1976. Trots att snövädret dyker upp i dessa yttersta dagar kan man påstå att våren 1976 snart lider mot sitt slut, men något förslag från regeringen i dessa frågor har riksdagen ännu inte sett till. Företagsskatteberedningen har i uppdrag att utreda de problem som uppkommer för små och medelstora företag, bl.a. i samband med generationsväxlingar i företagen. Till följd av höjningarna av taxeringsvärdena och regeringens förhalning av riksdagens begäran om begränsning av verkningarna av kapitalbeskattningen försvåras inte minst familjeföretagens situation ytterligare. Även om regeringen inte beklagar att små och medelstora företag får svårigheter, borde man ju ändå kunna kräva att regeringen följer riksdagens beslut. Herr talman! Jag vill med anledning av det sagda yrka bifall till reservationen 21.

Herr talman! Under punkten 7 behandlas riksdagens skrivelser till regeringen, och jag skall uppehålla mig vid riksdagens beslut rörande tillståndsplikt enligt miljöskyddslagen i fråga om vägar och flygplatser. Enligt en reservation till jordbruksutskottets betänkande 1974:52, som blev riksdagens beslut i denna fråga, gavs regeringen till känna vad utskottet anfört rörande tillståndsplikt enligt miljöskyddslagen. Vad utskottet anfört återfinns i två betänkanden från jordbruksutskottet den hösten. Enligt reservanternas uppfattning utgör det en direkt uppmaning till regeringen att lägga fram förslag i ämnet. Trots detta har alltså nästan ett och ett halvt år förflutit mellan riksdagsbeslut och åtgärd från regeringens sida. Är orsaken till det långa dröjsmålet att söka i att det var en reservation som vann riksdagens bifall? Vissa tidigare uttalanden från regeringsledamöter ger anledning att ställa den frågan. I så fall borde inte utskottets ordförande, som han sade tidigare i dag, vara förvånad över att granskningsbetänkandet också innehåller politiska frågor. Självfallet måste rätten att rikta riksdagens uppmärksamhet på administrativ fördröjning av riksdagsbeslut också tillkomma oppositionen. Frågan skall behandlas i samband med en översyn av miljöskyddslagstiftningen. Från konstitutionell synpunkt finner vi det inte godtagbart med den långa tidsutdräkten. Det bör också framgå av granskningsbetänkandet, varför jag, herr talman, yrkar bifall till reservationen 3. Eftersom herr Werner i Malmö tog upp kollektivanslutningen, skall jag också mycket kort beröra den vid det här tillfället. Beträffande centerns syn på frågan om kollektivanslutning vill jag hänvisa till det särskilda yttrandet 2 som är fogat till betänkandet. Detta överensstämmer med riksdagens tidigare uttalande. Från konstitutionell synpunkt delar vi inte moderaternas uppfattning i denna fråga. Vi får anledning att återkomma till sakfrågan senare i vår i samband med behandlingen av propositionen om de medborgerliga frioch rättigheterna och tidigare väckta motioner i ämnet.

Herr talman! De direktiv som regeringen gav till läkemedelsindustridelegationen den 25 september 1975 skiljer sig avsevärt från de direktiv regeringen har gett i liknande frågor. Man säger i direktiven att delegationen skall utreda möjligheterna till en samordning av resurserna inom svensk läkemedelsindustri och ta initiativ i dessa frågor. Dessutom heter det att man rekommenderar att i samhällets regi sammanföra läkemedelsindustrins verksamhet. En jämförelse med hur liknande direktiv ser ut ger följande resultat. Jag vill peka på de direktiv som har getts i samband med inrättandet av ett branschråd för skogsindustrin. Där heter det att branschrådet bör vara ett organ för samråd och rådgivning — alltså endast ”samråd och rådgivning”. Rådet bör således inte ha några beslutande eller verkställande funktioner, heter det vidare. Man kan också jämföra med de direktiv som gavs den 11 maj 1975 till ett centralt branschråd för byggverksamhet. Där heter det att branschrådet främst skall vara ett organ för samråd och rådgivning. Det är alltså exakt samma formulering. Dessutom tillägger man även där för säkerhets skull att rådet däremot inte skall ha beslutande eller verkställande funktioner. Direktiven till läkemedelsindustridelegationen går alltså betydligt längre. Det är klart att man här inte enbart kan se till det formella. Det är en kontroversiell fråga som man är inne på när det gäller direktiven till läkemedelsindustridelegationen. Det råder inte någon enhällig mening om att en samordning inom läkemedelsindustrin är till nytta. Man kan ifrågasätta den betydelse ett samgående skulle få för den enskilde. De anställda inom läkemedelsbranschen hart.ex. starkt motsatt sig ett samgående. När det gäller forskning, utveckling och arbetet för framtiden kan man mycket väl tänka sig att ett samgående verkar hämmande, och det kan i det långa loppet bli till kundens nackdel. När det talas om att ”i samhällets regi sammanföra” undrar jag: Kan man över huvud taget uttrycka en avsikt att förstatliga tydligare? Och när det gäller att förstatliga en hel industrigren är det väl fullständigt självklart att riksdagen borde ha fått vara med och ge sina direktiv. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 19.

Herr talman! Herrar Mårten Werner och Jonsson i Alingsås tar upp kapitalbeskattningsfrågan. Mårten Werner tar också upp frågan om gravrätt, och herr Jonsson i Alingsås och Ulla Jacobsson tar upp frågan om läkemedelsindustridelegationen. Jag skall beröra dessa frågor något litet. Först kapitalbeskattningsfrågan. Här framförs alltså kritik mot att regeringen inte har verkställt det beslut som riksdagen efter lottning fattade under hösten 1975. Det är klart att man kan gå in på detaljer och prata om de skattefrågor som ligger bakom, men det skall jag inte göra. Ungefär så sade även herr Werner i Malmö. Jag skall fatta mig så kort jag kan för att medverka till att debatten inte blir onödigt lång. Det var riktigt att vänta med lottningsbeslutets verkställighet, eftersom det fanns mycket att vinna genom att lösa problemet mer generellt, måhända litet senare i tiden, i stället för att något snabbare skaffa fram en provisorisk lösning för en grupp. Med hänsyn till frågans läge var det lämpligt att avvakta den omtalade då pågående utredningen. Vinsten med att avvakta denna utredning väger, tycker jag, så pass tungt att man borde bemöda sig om att se mindre strängt på det rent konstitutionella i frågan. I ett sådant läge borde man hellre fria än försöka fälla. Vi bör också bemöda oss om att se denna fråga ur en praktisk synvinkel. Då är en provisorisk dellösning bara för en liten grupp inte så angelägen, tycker majoriteten i utskottet. När utredningen är klar kan vi göra en helhetsbedömning och därefter besluta i frågan. Ett samlat grepp torde gagna frågan bäst. Reservanterna framhåller att regeringen har underlåtit ati följa riksdagens beslut. Men man kan också säga att regeringen har skjutit på effektueringen av riksdagens beslut tills utredningen är klar. Vi tycker alltså att sakskäl talar för att den bedömning som regeringen och utskottsmajoriteten har gjort är den riktiga. Så några ord om läkemedelsfrågan. Man har varit kritisk och antytt i diskussionen — det var visst herr Jonsson i Alingsås — att det inte har förekommit någon öppen debatt. I pressen — om jag skall anknyta till det — har gjorts gällande att smygsocialisering förekommer. Jag skall inte stanna vid dessa påståenden nu. Som vi alla känner till är delegationen inte något beslutande organ. Den bara förordar vad den finner lämpligt. Den har inga maktbefogenheter. Dess huvuduppgift är att ta initiativ. Den arbetar ungefär som ett branschråd. Delegationen skall successivt redovisa sitt arbete till regeringen. Det finns de som reagerar mot att delegationen inte är parlamentariskt sammansatt. Jag vet egentligen inte vad som ligger bakom, men det kan vi lämna därhän nu. Jag frågar: Vilka personer kan bättre företräda den privata läkemedelsindustrins intressen än dess egna verkställande direktörer och Läkemedelsindustriföreningens verkställande ledning? Arne Wegerfelt, direktör i Astra och ledamot av delegationen, är också styrelseordförande i Industriförbundet och borde rimligen ha förutsättningar att hävda industrins intressen härvidlag. Det kan tilläggas att industrins företrädare i förväg har tillfrågats om sitt intresse av att delta i delegationen. De har haft möjligheter att lämna synpunkter på direktiven. Det talas om att delegationen har ”exklusiva befogenheter”. Men så tycker inte jag är fallet. De förslag som delegationen utarbetar föreläggs industrins företrädare för prövning. Företagen får därefter själva ta ställning till om framlagda förslag skall godtas och till formerna för de ekonomiska eller andra villkor som skall gälla i olika samarbetsprojekt. Delegationen är sammansatt av representanter för branschen, dvs. fackliga organisationer och företagsledningar, samt för Apoteksbolaget, sjukvårdshuvudmännen och berörda departement. I fråga om såväl uppgifter som sammansättning är likheterna med branschråden påfallande, kan man säga. Varken direktiven eller delegationens sammansättning talar för att regeringen skulle ha gått utöver sina befogenheter. Någon erinran från konstitutionella synpunkter kan därför inte ske, och det har ju reservanterna inte heller avsett. Sedan några få ord om gravrätt, ett ämne som Mårten Werner tagit upp. I den frågan är utskottet enigt, så det kan väl inte finnas anledning till någon replikväxling mellan herr Werner och mig eller någon annan. Låt mig bara helt kort säga att ärendet faktiskt en gång var på väg mot en lösning. 1968 upprättades en departementspromemoria som remissbehandlades och även avancerade så långt att det fanns korrektur på en lagrådsremiss den 28 maj 1968. Men sedan stoppades ärendet med hänvisning till utredningen rörande sambandet mellan kyrka och stat, och nu ligger frågan i det arbetsutskott som behandlar kyrkans medverkan i begravningsväsendet. Jag fattade Mårten Werner så att han är om inte hundraprocentigt så i alla fall relativt nöjd med detta och att han förväntar sig en lösning ganska snart, vilket också jag gör. Därmed kan det vara nog sagt om denna fråga.
Herr talman! Herr Mossberg lovade att hålla sig till den konstitutionella sidan vad gäller kapitalbeskattningen, men han föll för frestelsen att börja argumentera och tala om vad han tyckte var lämpligt. Han tyckte att finansministern hade handlat synnerligen lämpligt, men här är det inte fråga om vad som är lämpligt — vi kunde ju fråga skattebetalarna vad de tycker. Det gällde här att hindra ytterligare skärpning av kapitalbeskattningen under den tid som företagsbeskattningsutredningen arbetade. I den frågan kan man ha många synpunkter på lämpligheten. Riksdagsmajoriteten ansåg alltså att det var lämpligt att lägga fram förslag hösten 1975, och det skulle regeringen ha efterkommit, men det gjorde den inte. Vad gäller gravrätten känner jag till lagrådsremissen 1968, och jag fattar inte varför den inte gick vidare. För mig är det fullständigt klart att vi för framtiden måste ha skydd för en kyrkligt invigd kyrkogård. Det måste vi ha, hur än framtiden kommer att te sig för svenska kyrkan.
Herr talman! Det är mycket som socialdemokraterna skall klara av här i dag. Ibland vill de hålla sig mycket strängt till det konstitutionella, ibland får det mera bli de politiska sakfrågorna som avgör ställningstagandena, och ibland kan det, som herr Mossberg var inne på, bli fråga om taktik. Herr Mossberg sade på tal om kapitalbeskattningen att det finns mycket att vinna på att vänta. Det går väl annars att säga som vi har sagt i reservationen, nämligen att det rätta ordet är att det har varit fråga om att förhala. Riksdagen har ju sagt nej till herr Mossberg i sak, och regeringen bör rimligtvis verkställa riksdagens beslut. När det gäller den delegation som sysslar med läkemedelsfrågorna säger herr Mossberg att delegationen är inget beslutande organ, men i samma andetag medger han att den också skall ta initiativ. Vi anser att när det gäller så grundläggande strukturförändringar som det är fråga om i en sådan här bransch så borde riksdagen få pröva ärendet. Herr Mossberg undrade om vi verkligen anser att det är fråga om smygsocialisering. Jag vill säga: Ja visst, här smyger verkligen socialdemokratin i buskarna. I parallellfallet med läromedlen avslog riksdagen socialiseringsförslaget med stor majoritet. Riksdagen uttalade dessutom att den ser med oro på SAP-kongressens beslut i just den frågan. Vi har alltså här å ena sidan den situationen att regeringen handlar efter eget skön utan riksdagens stöd, vilket påtalas i reservationen 19. Vi har å andra sidan den situationen att regeringen underlåtit att verkställa riksdagens beslut, vilket framhållits i reservationen 21. Konstitutionellt är båda sakerna mycket klandervärda. För herr Mossbergs del har den politiska sakfrågan åstadkommit en konstitutionell grumsighet.

Herr talman! Direktiven till läkemedelsdelegationen debatteras under den rubrik som rör skrivelser från riksdagen, men frågan gäller ju just att det inte har kommit någon skrivelse från riksdagen. Det är det som är det anmärkningsvärda. Att dra en parallell med direktiven till andra branschorganisationer går inte, herr Mossberg. De direktiven är formulerade helt annorlunda. De går ut på att ge en delegation befogenheter att lämna råd och anvisningar. Läkemedelsdelegationen har fått direktiv att ta initiativ och, faktiskt, att förstatliga läkemedelsbranschen. Nu säger herr Mossberg att det här bara är en utredning, som skall ge rekommendationer. Sedan kommer nästa steg, det beslutande, och där kommer vi naturligvis att koppla in riksdagen, säger han. Ja, men det är så dags då, herr Mossberg. Då har vi redan bundit upp läkemedelsbrånschen. Jag är inte ense med herr Jonsson i Alingsås om att detta är smygsocialisering. Jag tycker att det är helt klar och tydlig och öppen socialisering.
Herr talman! Bara några få ord. Det är ingen idé att diskutera, därför att vi är i en lottsituation och vi kan inte med lång diskussion påverka lottningsresultatet. Låt mig bara säga vad gäller skattefrågan: Det är riktigt att det är en rent konstitutionell fråga. Ingen har försökt säga annat. Men man skall inte rida på paragrafer utan man måste vara praktisk också. I det här läget måste ni väl i rättvisans namn erkänna att det är lämpligt att avvakta en tid. Beträffande läkemedelsfrågan säger någon att det är smygsocialisering, någon annan att det är öppen socialisering. Jag tycker att ni på den borgerliga sidan skall enas om huruvida det är öppen socialisering eller smygsocialisering. Om det skall kallas för socialisering är det ändå inget som sker i smyg. Sedan får ni kalla det vad ni vill. Vidare är det på det sättet att regeringen har full rätt att tillsätta en utredning utan att det kommit en skrivelse från riksdagen med ett sådant uppdrag. Om det vore så angeläget som det verkar av resonemanget här att komma åt regeringen, framför då en anmärkning! Det har ni inte gjort på någon av punkterna. Följaktligen kan ni inte se så allvarligt på dessa frågor som ni säger nu i kväll.
Herr talman! Jag måste opponera mig mot herr Mossbergs uppfattning om konstitutionsutskottets uppgift. Konstitutionsutskottet har inte till uppgift att laga efter läglighet, att göra skälighetsbedömning. Konstitutionsutskottet har uppgiften att se till att lagarna följs: Vår granskning syftar till detta. Herr Mossberg talar om att vi borde ha gjort en anmärkning, herr talman. Den formella beteckningen på våra uttalanden saknar, efter de nya grundlagarnas införande, all betydelse. Den har inte anknytning till någon juridisk följd enligt de nya grundlagarna.
Herr talman! Herr Mossberg började med att tala om att riksdagens beslut i en del fall har byggt på lottsituationer. Just när det gäller kapitalskatteärendet vill jag fråga herr Mossberg, vilket han inte svarat på: Skall regeringen verkställa riksdagens beslut eller inte? I den delen har vi inte fått något besked om var herr Mossberg står. Vi reservanter har en klar uppfattning på den punkten: Riksdagens beslut skall verkställas av regeringen, och man skall inte göra den taktiskt-politiska finten att man talar om lämpligheten av att vänta. När det gäller läkemedelsproduktionen säger herr Mossberg att vi måste enas om vad vi skall ha för slags beteckning —- om vi skall kalla det för öppen socialisering eller smygsocialisering. Herr Mossberg vidgår tydligen att det är fråga om socialisering. I den delen har det ändå blivit en viss klarhet. Jag vill upprepa det jag har framfört i mitt tidigare inlägg: Konstitutionellt har regeringen handlat fel när det gäller de här båda punkterna. Jag upprepar mitt yrkande om bifall till reservationerna 19 och 21.
Herr talman! Givetvis skall regeringen verkställa riksdagens beslut, men i denna effektuering bör man också ge stort utrymme åt praktiska bedömningar.

Herr talman! När det gäller kollektivanslutningen har utskottet konstaterat att man från konstitutionell synpunkt inte kunnat finna att regeringen åsidosatt ifrågavarande riksdagsbeslut. Det är bara de moderata ledamöterna som har kommit fram till en annan slutsats. Det uttalande som riksdagen gjort beträffande kollektivanslutning till politiska partier innebär i korthet att man har överlämnat till partierna själva att bestämma om tillämpning av kollektivanslutning eller inte. Riksdagens uttalande kan inte utgöra underlag för några åtgärder från riksdagens sida rörande formerna för partiernas medlemsanslutning. Reservanternas bristande förmåga att se frågan ur statsrättslig synpunkt har gjort att de i sin reservation har kommit helt snett. De övriga oppositionspartierna har inte gått i den fällan. De har därför inte heller ställt sig bakom den moderata reservationen utan i särskilda yttranden redovisat sin principiella ståndpunkt i kollektivanslutningsfrågan.
Herr talman! Ja, det är bara moderaterna som reserverat sig i detta avseende. Men jag vill opponera mig mot herr Johanssons i Malmö uttalande att de övriga båda oppositionspartierna bara överlämnat frågan till det socialdemokratiska partiets gottfinnande. Man uttalar ju bestämt att man av principiella skäl inte kan acceptera en kollektivanslutning till ett politiskt parti. Jag sade i mitt inlägg att vi menar att kollektivanslutningen i viss mån också kommer i konflikt med regeringsformens 2 kap. 2 §. Man talar om att friheten finns kvar på grund av reservationsrätten. Men när man reserverar sig ger man sin åsikt till känna. Det gäller i synnerhet i det här landet, där det är två block som kämpar om den politiska makten.
Herr talman! Herr Werner i Malmö delar inte den av mig framförda uppfattningen att de andra borgerliga partierna inte ställt sig bakom moderaternas reservation, och han hade sin speciella förklaring till det förhållandet. Men om Mårten Werner hade lyssnat noga på herr Kindbom, hade han hört att denne sade precis detsamma i den här frågan som det jag gav uttryck för. Det kanske också kan finnas anledning att erinra om den frågedebatt som fördes i kammaren den 11 februari 1975. Herr Enlund, folkpartiet, och herr Gustavsson i Alvesta, centerpartiet, förde då en diskussion om just de här frågorna med justitieministern. Då sade herr Enlund, folkpartiet, följande: ”I sitt interpellationssvar säger justitieministern att riksdagens uttalande innebär att det helt överlämnas till partierna själva att bestämma om de vill tillämpa kollektivanslutning och att det inte kan vara en angelägenhet för regeringen att övervaka partiernas handlande. Detta är” — det säger alltså herr Enlund — ”naturligtvis riktigt, som herr Gustavsson i Alvesta också har medgivit.” Det är precis som jag har sagt tidigare i den här frågan, att moderaterna när det gäller att betrakta kollektivanslutning från konstitutionell synpunkt har hamnat snett. De moderata representanterna i konstitutionsutskottet har blandat ihop begreppen.
Herr talman! Nu citerar herr Johansson i Malmö vad justitieministern har sagt. Men det är inte fråga om vad han har sagt utan vad riksdagen har uttalat. Och riksdagen har av principiella skäl uttalat sig mot kollektivanslutning. Jag förstår att det är svårt för statsministern att följa riksdagens beslut. Å ena sidan måste statsministern lyssna till riksdagen. Å andra sidan måste han som ordförande i socialdemokratiska partiet lyssna till rörelsen. Men jag tycker nog att regeringschefsuppdraget skulle väga tyngst i den konflikten.

Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund och herr Kindbom tog i sina anföranden nyss upp det som berörs i reservationen 3 av de borgerliga ledamöterna i utskottet, nämligen tillståndsplikt enligt miljöskyddslagen i fråga om vägar och flygplatser. Jag har begärt ordet för att mycket kort kommentera hur majoriteten i utskottet har sett på den frågan. Den miljöskyddslag som nu gäller infördes 1969. När denna lag trädde i kraft den 1 juli 1969 saknades det erfarenheter av en samlad lagstiftning till skydd för vår yttre miljö mot föroreningar och störningar av olika slag. Under de år lagen varit i kraft har samhällets syn på miljöskyddet skärpts. I anledning härav har vissa förslag till ändringar i miljöskyddslagstiftningen förts fram. Krav på ändringar i lagstiftningen har vid flera tillfällen framförts från skilda håll, bl.a. i riksdagen. Hösten 1974 uttalade sålunda jordbruksutskottet med anledning av en motion att starka skäl förelåg för att tillståndsplikt enligt miljöskyddslagen införs beträffande flygplatser och vägar, som kunde medföra miljöstörningar av väsentlig betydelse. Riksdagens majoritet beslöt i enlighet med utskottet. Detta skedde under den sista dagen för höstriksdagen 1974. Det beslutet har herrarna Lindahl och Kindbom nyss refererat till. Med beaktande av vad riksdagen den gången uttalade har jordbruksdepartementet tillkallat en utredning med uppgift att göra en översyn av miljöskyddslagstiftningen. Utredningen skall syssla med de frågor som omfattas av här åberopade riksdagsbeslut. I direktiven har jordbruksministern klart angivit att de sakkunniga bl.a. bör utreda de problem som har aktualiserats genom nyss nämnda riksdagsbeslut angående tillståndsgivningen för flygplatser och vägar. I en frågedebatt — som också hänvisats till här — den 27 november förra året diskuterades just denna fråga. Statsrådet Lundkvist slog då fast att det måste ses som angeläget att göra en samlad översyn och att i den borde inbegripas omfattningen och utformningen av förprövningsskyldigheten för vägar och flygplatser. På grund av kraven på skärpt miljöskydd har jordbruksministern funnit det värdefullt med en samlad bedömning av de förändringar som bör ske i miljöskyddslagen. Det finns nämligen en hel katalog på sådana förändringar som är önskvärda. Det hade, som jag ser det, då varit oklokt att bryta ut just den här biten om tillståndsplikt för vägar och flygplatser. Det måste avgjort vara en fördel att den ändring som vi här talar om genomförs i samband med alla de övriga förändringarna. I utredningsdirektiven framhåller jordbruksministern att det för tillståndsprövning i miljöskyddsärenden är nödvändigt för prövningsmyndigheterna att ha tillgång till ett tillfredsställande beslutsunderlag, bl.a. mot bakgrund av utländska erfarenheter. Herr talman! Riksdagsbeslutet kommer till alla delar att beaktas i den nu aviserade översynen, och av den anledningen har konstitutionsutskottet inte funnit någon som helst anledning att göra något ytterligare uttalande angående ärendets handläggning.

Herr talman! Herr Olsson i Edane sade att riksdagens beslut i alla delar skall beaktas vid den kommande översynen. Ja, tacka för det — att riksdagens beslut skall beaktas i alla delar. Det är ju helt självklart. Vad vi här diskuterar är varför man inte har beaktat det tidigare utan först 1976 började komma i gång med det. Det är ju det som är problemet. Hade det varit den socialdemokratiska viljan att detta skulle genomföras, så är jag säker på att lagen redan varit ändrad.
Herr talman! Som jag nyss sade i mitt anförande har jordbruksministern ansett det värdefullt och angeläget att få till stånd en samlad översyn. Nu vill jag säga till herr Lindahl i Hamburgsund att om det skulle visa sig under utredningsarbetets gång att detta med tillståndsplikten är en fråga som bör påskyndas, så har utredningen möjlighet att bryta ut denna fråga och specialbehandla den med förtur. Men det får bli utredningens sak att göra den bedömningen. Möjligheterna finns om utredningen anser att detta är nödvändigt. Herr talman! Låt mig bara till sist kort uttrycka min förvåning över att de borgerliga ledamöterna fäster så enormt stort avseende vid tidsfaktorn. Statsrådet Lundkvist har i utredningsdirektiven lojalt följt riksdagens beslut, en omständighet som jag tycker att kammarens ledamöter skall fästa ett visst avseende vid när vi senare i kväll skall rösta i detta ärende.

Herr talman! Min avsikt är att här tala om terrängkörningslagen. Det är ett ämne som skulle kunna ge upphov till ett mycket långt anförande, men klockan går och jag skall i huvudfrågorna begränsa mig till att hänvisa till riksdagsdebatten den 13 december förra året, vilken även i de konstitutionella frågorna ger en ganska klar bild av problematiken. Jag vill emellertid tillägga några saker. Först och främst är jag ganska tacksam för utskottets behandling av dessa frågor. En av de punkter som låg bakom diskussionen i detta ärende var det rent oformliga systemet att en lag och en förordning, som innehöll nya och bindande normer för människorna, utfärdades efter det att den hade trätt i kraft. Den utkom av trycket den 29 december. Den expedierades den 2 eller 3 januari, och den nådde icke mottagarna på domsagokanslierna eller myndigheterna och än mindre allmänheten — annat än i form av en annons som hade stått införd i tidningarna — förrän en bit in i januari. Och än värre: Lagen förutsatte att tillämpningsföreskrifter skulle utfärdas av länsstyrelserna. Hur skulle dessa kunna utfärda tillämpningsföreskrifter för en lag som de inte hade kännedom om? Så får inte en lagstiftning gå till. Om riksdagen är lagstiftare måste riksdagen ålägga sig den återhållsamheten att den inte utfärdar en lag som kan tillämpas förrän det finns fysisk möjlighet för medborgarna att följa lagen. Felet i detta fall är ju inte riksdagens, utan det är regeringen som har gjort fel genom att lägga fram en proposition så sent att det blev som det blev och därtill en proposition som måste bifallas av riksdagen i en eller annan form, eftersom den gamla lagen utlöpte vid årsskiftet 1975-1976. Den andra punkten där jag är nöjd gäller konstitutionsutskottets uttalande på s. 40 i betänkandet — det rör också en viktig fråga — att om det skall göras en avvägning mellan normerna i lag och normerna i förordning, så skall det vara klart hur denna avvägning kommer att utformas. Därför skall den tilltänkta förordningen bifogas det lagförslag som läggs fram för riksdagen. Det är utmärkt — så skall det vara. Men det var det som inte skedde i december. Då fick riksdagen ett lagförslag, som behandlades av utskottet, men förordningen fanns i jordbruksministerns ficka — den blev inte bekant. Han läste upp vissa delar av den mot slutet av debatten, men utskottet hade den inte tillgänglig. Det var ju helt orimligt i ett fall som detta, där man alltså utfärdade generella normer för lagstiftningen och sedan gjorde undantagen i förordningen. De undantagen var ganska vittgående. Man förbjöd praktiskt taget all körsel i terräng, men man gjorde undantag för jordbruk och skogsbruk. Man gjorde undantag för statstjänstemän som var ute och for. Man gjorde undantag för barnmorskor, för att ta ett viktigt kapitel, och man gjorde undantag för en rad andra grupper. Men detta visste utskottet och riksdagen inte om när lagen antogs. Så får det naturligtvis inte gå till. Sedan glömde man många undantag i brådskan och yran och hastigheten. Man glömde fiskarna, och man glömde försvaret. Och eftersom lagen innebar den nyheten i svensk rättsskipning att man inte fick åka omkring på egen mark — utom på gårdsplanen och på garageplatsen, där man fick ställa bilen — så inträffade detta att rätt tolkat skulle försvaret icke få öva. Vi hade för några år sedan en grotesk situation, när försvaret hotades av lockout, en händelse som gick genom världspressen. Men det hade väl blivit ännu underligare om försvaret inte hade kunnat fullgöra sina Övningar på grund av den terrängkörningslag som riksdagen hade antagit, och som inte gjorde undantag för försvarets övningar. Värnpliktiga och andra kan inte gärna räknas som statstjänstemän i den mening som undantaget i förordningen talar om. Nå, jag skall inte fördjupa mig i detta, utan jag skall trösta mig med två saker — eller i varje fall en. Och den trösten är att jag inte tror att detta kommer att upprepas. Den läxa som jordbruksdepartementet nu har fått vid behandlingen av detta ärende tror jag är nog för att avskräcka andra departement från att gå till väga på samma sätt. Man kommer säkerligen att fullfölja grundlagberedningens och lagstiftarnas intentioner på ett annat och lyckligare sätt. Den andra saken — som alltså inte är trösterik i och för sig, eftersom det är fel — är att denna lag säkerligen inte har tillämpats. Den trädde i kraft den 1 januari och stadgar straff även för oaktsamhet, men det skall bli intressant att så småningom få ta del av hur många åtal som har väckts under den gångna tiden. Antalet förseelser — om vi nu skall räkna dem -— är helt säkert tusenfaldigt, men om vi ser till antalet åtal tror jag de kan räknas på ena handens fingrar. Det är ingen trevlig lagstiftning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 10.

Herr talman! Vad gäller terrängkörningslagen, som herr Hernelius talade om, håller jag med om att mycken kritik kan riktas mot den och mot det sätt på vilket den genomfördes. Men det intressanta för konstitutionsutskottets del är ju att riksdagen antog lagen — och gjorde det med ganska stor majoritet t.o.m. Därmed har riksdagen såvitt jag förstår övertagit ansvaret från statsrådet. Men det finns också anledning komma ihåg för framtiden att en sådan tvångssituation som riksdagen här har hamnat i vill vi inte vara med om en gång till. Och regeringen visste ju här tre år i förväg när lagen skulle löpa ut. Hade man då planerat litet, så hade vi haft det nya förslaget i god tid. Det som jag egentligen nu skall tala om är emellertid vad som behandlas i reservationen 11, alltså frågan om vissa regeringsbeslut angående bidrag från clearingfonden för olja. Det är en fond som tillkom i samband med de bränsleransoneringar vi hade under den s.k. oljekrisen.

Importörernas pris kunde nämligen i vissa fall vara högre än det pris de fick ta ut här i Sverige. Principen för denna fond var att man skulle kunna få bidrag för samma slags produkter som var avgiftspliktiga till fonden. Den principen följdes också helt och hållet med undantag för en enda punkt, nämligen den att regeringen fann det så lämpligt att utbetala pengar till AB Nynäs Petroleum för import av råolja. Det var nämligen en produkt som inte var upptagen i denna förordning. Den fanns inte nämnd där över huvud taget. Man hade diskuterat det i energiberedskapsutredningen och sagt att det inte gärna gick för sig att föra upp råolja på listan. Det fanns inget råoljepris inom Sverige som man kunde utgå ifrån. Det fanns så få i branschen som opererade med råolja att man inte kunde få fram någon vettig marknadsbild. Clearingfonden visade efter ransoneringens upphörande ett överskott på 33-34 miljoner. Vid behandlingen av 1975 års budgetproposition fick riksdagen ta ställning till hur detta överskott skulle hanteras. Beslutet innebar att avgifter kunde komma att restitueras, alltså betalas tillbaka till dem som redan hade betalat in avgifter för vissa slags produkter. Regeringen föreslog — och riksdagen godkände det — att medel ur fonden skulle kunna utnyttjas för ändamål som var av betydelse för att stärka försörjningsberedskapen inom energiområdet, t.ex. för inköp och lagring av fasta och flytande bränslen. Så hände sig det märkliga att Nynäs-Petroleum ansökte om bidrag ur fonden för import av råolja under perioden 1 januari-30 april 1974, alltså under en period som bidraget enligt fondens bestämmelser inte kunde avse. Denna ansökan bifölls av regeringen, som hänvisade till 4 § i allmänna ransoneringslagen, som absolut inte lämnar något utrymme för bidrag när det gäller råolja. När regeringen biföll ansökan hade dessutom riksdagen i sitt beslut uttalat att bidrag, om det inte var fråga om restitution av avgifter, skulle avse sådana ändamål som kunde stärka försörjningsberedskapen. Här gällde det alltså olja som var inköpt ett drygt år tidigare. Den var redan förbrukad. Jag har svårt att se på vad sätt den skulle kunna stärka försörjningsberedskapen. Herr talman! Detta kan såvitt jag förstår endast leda till ett bifall till reservationen 11.

Herr talman! Är man formalist för att man håller på formella regler? Nej, naturligtvis inte. Formella regler är oftast inte till för sin egen skull. De är till för att vara en garanti för lika behandling av enskilda och för lika behandling av företag, lika behandling av människor. Jag har i konstitutionsutskottet tagit upp två frågor av formell karaktär som haft vittgående betydelse. Det är två fall i vilka regeringen gjort sig skyldig till, jag vågar faktiskt säga, maktmissbruk. Det ena fallet gäller clearingfonden, som herr Lindahl i Hamburgsund utförligt redogjort för. Jag är honom mycket tacksam för det, med tanke på min heshet i dag. Jag vill bara tillägga att det beslut som regeringen fattat i detta ärende — vi har tagit upp det i reservation 11 — helt saknar laga grund. Regeringen beslöt alltså att ur clearingfonden tilldela AB Nynäs-Petroleum en ersättning på 40 milj.kr. för import av råolja, trots att råolja inte var upptaget på listan över varor som var berättigade till utdelning ur fonden. Klarare kan inget missbruk av beslutsbefogenheten vara. Det andra fallet skall jag gå in på litet noggrannare. Det är innehållet i reservationen 16. Det handlar om trafiktillstånd för linjetrafik vad gäller värnpliktsresor under veckosluten. Dylik trafik har bedrivits av försvarets civilförvaltning under många år, faktiskt från 1969. För att bedriva linjetrafik av den typen krävs tillstånd till yrkestrafik, och försvarets civilförvaltning hade inte sådant tillstånd. I själva verket hade försvarets civilförvaltning bedrivit trafik tills det kom en anmälan mot generaldirektören i verket till åklagaren. Åklagaren gjorde en utredning. Sedan kom en begäran från försvarets civilförvaltning om tillstånd att bedriva linjetrafik, och regeringen beviljade detta tillstånd den 15 maj 1975. Skildrat på detta sätt ser det ut som ett mycket rakt och fint ärende, men haken i det är att man kan ju aldrig ge ett beslut med retroaktiv verkan, inte ens regeringen kan detta. Har regeringen gett ett beslut den 15 maj 1975 gäller det beslutet efter denna tidpunkt, men för tiden dessförinnan — den tid försvarets civilförvaltning har bedrivit linjetrafik — ges ju inget tillstånd. Nu tolkar riksåklagaren regeringens beslut så att åtal icke väcktes i frågan. Formuleringen i riksåklagarens beslut är intressant. Nu är det att beklaga att i konstitutionsutskottets betänkande har smugit sig in ett tryckfel. I själva verket har den allra viktigaste meningen i reservationen 16 fallit bort, och den meningen angår riksåklagarens beslut. Meningen finns på s. 62, och det korrekta skrivsättet finns utdelat på bänkarna.

Det här är en allvarlig sak, och jag menar att det är regeringen som är ansvarig för att riksåklagaren har kunnat göra en retroaktiv tolkning av denna typ. Det är alldeles uppenbart vilka vådor det skulle föra med sig om regeringen skulle öppna möjlighet till underlydande myndigheter att tolka dess beslut retroaktivt. Det skulle föra med sig att man i nuläget aldrig med säkerhet visste vad som gällde. Man skulle hela tiden löpa risken att det man trodde gällde i dag, kanske i morgon, befanns inte ha gällt i dag. Man skulle aldrig veta vilka beslut man hade att rätta sig efter. En retroaktiv verkan är ett grundskott mot rättssäkerheten vare sig den kommer i form av lagtolkning eller i form av beslut som låter sig tolkas retroaktivt. Man kommer alltså här tillbaka till frågan om de formella reglernas uppgift. Formella regler om att beslut med retroaktiv verkan inte skall kunna fattas syftar givetvis till att garantera allas likhet inför lag och överhet. Jag menar givetvis att de två fall som behandlas i reservationerna 11 och 16 skall vara oberoende av person; Aktiebolaget Shell skall ha lika stor rätt till likhet inför lagen i Sverige som Aktiebolaget Nynäs Petroleum och försvarets civilförvaltning skall givetvis vara underställd samma lagar och samma beslut som enskilda bussbolag. Det vore upprörande om man kom till en annan ordning i detta land där vi med rätta varit så stolta över att vi har en hög rättskultur. Jag yrkar bifall till reservationerna 11 och 16.

Herr talman! Det har blivit en ganska lång debatt om konstitutionsutskottets granskningsbetänkande, och jag skall försöka att inte göra mig skyldig till ett alltför långt anförande.

Frågan har varit huruvida beslutet hade karaktären av tillstånd till linjetrafik enligt yrkestrafikförordningen eller om det var att betrakta som en från förordningens regler meddelad dispens. I reservationen 16 har ifrågasatts att beslutet var att betrakta som ett dispensmeddelande. I reservationen sägs att frågan om vem som skulle söka tillstånd har varit föremål för bedömning i liknande fall. Man åsyftar här det fall som riksåklagaren handlagt och där det också blev ett åtal, såsom fru Jacobsson här har framhållit. Reservanterna, två centerpartister och två moderater, har åberopat det som stöd för sitt uttalande. Men riksåklagaren anför att ”omständigheterna i förevarande fall inte kan anses jämförliga med dem som varit under Högsta domstolens bedömande i andra fall. —-—-- Något straffbart förfarande med avseende på eventuell tillståndsplikt för FCF har alltså inte förekommit och följaktligen inte heller beträffande SJ:s medverkan.” Åtal skulle därför enligt riksåklagaren icke väckas. Fru Jacobsson säger att regeringen gjort sig skyldig till maktmissbruk —- jag tror hon använde det uttrycket. Civilförvaltningen hade redan 1973 hemställt om att yrkestrafikförordningens regler skulle få tillämpas. I beslut den 23 juni 1973 lämnade Kungl. Maj:t den framställningen utan bifall. I reservationen heter det: ”Riksåklagaren har således tillmätt regeringens beslut den 15 maj 1975 retroaktiv verkan.” Utskottsmajoriteten kan inte så tvärsäkert som reservanterna uttala sig om riksåklagarens tolkning av regeringens beslut. Vi vet inte ens om vi har rättighet att tolka vad riksåklagaren säger i det här fallet. Men utskottsmajoriteten har för sin del ingen anledning att betvivla uppgifterna att det här gällde en dispens. Expeditionschefen i kommunikationsdepartementet har sagt att formuleringen i beslutet är den som brukar komma till användning när dispens ges från gällande regler. Utskottsmajoriteten anser därför att den formulering som används i beslutet innebär att försvarets civilförvaltning har fått dispens från reglerna i yrkestrafikförordningen. Den förordningen är beslutad av Kungl. Maj:t efter riksdagens hörande och innefattas således i regeringens generella dispensbefogenhet. Vad som förekommit i ärendet ger alltså inte utskottet anledning anta att regeringen haft för avsikt att ge beslutet retroaktiv verkan. Det föranleder alltså inte något särskilt uttalande från utskottets sida.

Herr talman! Med anledning av den senaste repliken vill jag säga att det egentligen är rätt likgiltigt vilket namn man skall ge detta beslut, om man skall kalla det för dispens eller inte. Vi är väl alldeles överens om att det inte är ett beslut i en besvärsfråga. Man gjorde sig alltså inte omaket att söka tillstånd hos länsstyrelsen, som är den normala vägen. Hade man gjort det och fått avslag från länsstyrelsen hade man kunnat besvära sig hos Kungl. Maj:t. Nej, man gick direkt till regeringen och bad om tillstånd, och regeringen gav tillstånd. Min uppfattning är också den att det inte finns någon annan möjlighet för regeringen att i det läget behandla denna fråga på annat sätt än som ett dispensärende. Men, fru Thunvall, dispensbeslut får inte vara retroaktiva. Man är i själva verket här i en prekär situation. Håller man benhårt fast vid att detta är ett dispensbeslut, och att regeringen aldrig har velat göra det retroaktivt, då sätter man faktiskt riksåklagaren i en väldigt besvärlig situation. Det betyder att riksåklagaren alldeles på egen hand har tolkat regeringsbeslutet retroaktivt och alldeles på egen hand beslutat att inte åtala de två generaldirektörerna. Fru Thunvall tangerade en fråga som också är mycket intressant ur konstitutionell synpunkt. Jag skall helt hastigt beröra den. Det ligger nämligen en kollision bakom när det gäller praxis, en kollision mellan regeringens uppfattning och högsta domstolens. Högsta domstolen har haft till handläggning ett antal fall av den här typen, och man har konsekvent sedan 1949 följt den principen att det är den som är längst bak i ansvarskedjan när det gäller linjetrafik som skall begära trafiktillstånd. Försvarets civilförvaltning har uppdragit åt SJ och åt privata bussbolag att verkställa busstrafiken, men verket har hela tiden varit ansvarigt för den. Enligt HD:s praxis är det klart att det är verket som skulle söka och få tillstånd. Regeringen har emellertid tagit väldigt legärt på den frågan, och det är väl den egentliga orsaken till att man försatt sig i den här situationen att verket i så många år drivit trafik utan tillstånd. Men nu är det som det är. Jag tycker att det är bra märkvärdigt att man inte kunnat klara upp den här saken på ett snyggare sätt. För denna väg, att fatta beslut med retroaktiv verkan, är verkligen inte tilltalande.